Herr talman! Den som har följt försvarsdebatten på ett kyligt neutralt sätt kan inte undgå att finna motsägelsefulla drag i denna. Vissa röster beskriver främst det militära försvaret som orimligt överstarkt och ruinerande kostsamt. Andra ger intryck av att försvaret håller på att reduceras på ett sätt som kommer att äventyra vår yttre trygghet. Ändå är polariseringen till sina praktiska konsekvenser mindre än tidigare. Polerna, i form av moderaterna och vpk, har faktiskt närmat sig det enighetens breda mittfält som uppstått genom att centern och folkpartiet har avstått från att resa invändningar mot den socialdemokratiska försvarspolitiken. Så ligger det till. Men jag måste harangera herr Torsten Gustafsson i Stenkyrka för hans talangfullt vinklade anförande. En förströdd åhörare kunde säkerligen av detta dra slutsatsen, att försvarsutskottets betänkande i allt väsentligt består av bifall till centerns motioner. Det är allt en bra liten skärva av verkligheten som detta täcker, men Torsten Gustafsson bar fram den mycket skickligt. I de motioner som ansluter till föreliggande försvarsbudget är det bara ett parti — moderaterna — som förordar utgiftsökning, mindre än föregående år. Herr Ivar Virgin anmälde att detta bara var att se som en början i avvaktan på att en försvarsutredning skulle återställa ordningen. I övrigt tyckte jag, herr talman, att herr Virgin var mycket måttfull i sitt anförande. Men senare har herr Lorentzon flitigt citerat en general, så det jämnar ju ut sig i det långa loppet. Kommunisterna har krävt en rejäl minskning. Matematiskt har dock kommunisterna sänkt sin ambition med 50 procent genom att kräva sin tvåmiljardersnedskärning genomförd på två år i stället för tidigare på ett år. Även detta är naturligtvis en hopplös manöver redan av rent tekniska skäl. Om ytterligheterna räknas bort, råder bred enighet om att fullfölja en försvarsuppbyggnad enligt riktlinjerna i 1972 års försvarsbeslut. En möjlig skärningspunkt i denna har kunnat undvikas genom överenskommelse om hur priskom pensationssystemet skall hanteras. Jag har här nämnt 1972 års försvarsbeslut. Låt mig rubrikoch citatmässigt något utveckla tankarna bakom detta.

Dessa tankar har på följande välbekanta sätt kommit till uttryck i den av riksdagen godkända inriktningen av vår säkerhetspolitik: ”Sveriges säkerhetspolitik, liksom andra länders, syftar till att bevara landets oberoende. Vårt säkerhetspolitiska mål bör därför vara att inom våra gränser bevara och utveckla vårt samhälle i politiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och varje annat hänseende efter våra egna värderingar samt i samband därmed utåt verka för internationell avspänning och fredlig utveckling.” Omkring dessa mål råder det uppslutning från det svenska folket. Vårt lands möjligheter att stå utanför krig och allvarliga konflikter främjas även i framtiden bäst genom vår alliansfria politik, som inriktas på att möjliggöra neutralitet i ett framtida krig. Säkerhetspolitiken kommer i än högre grad i framtiden att bestå av ett samspel mellan utrikes-, handelsoch försvarspolitiken. Försvarspolitiken är således endast ett av säkerhetspolitikens medel. Denna inriktning av säkerhetspolitiken betonar försvarets krigsavhållande förmåga. Är de av regeringen föreslagna försvarsanstalterna tillräckliga? Utskottet anser detta. 1972 års försvarsbeslut kunde utgå från iakttagelser om strävanden till avspänning i vår omvärld. Denna riktning följs upp i den europeiska säkerhetskonferensen inte minst i form av en strävan i samband med denna till ekonomiskt samarbete mellan öst och väst. Här skönjer man på stormaktsnivå något som — hisnande tanke — åtminstone kan bidra till någon liten rörelse i riktning mot positiv fred. Även om inget har inträffat som skakat grunden för 1972 års försvarsbeslut skall inte farorna förnekas. Den bottenlösa dumheten att utsätta den centraleuropeiska avspänningspolitikens främsta talesman, Willy Brandt, för närgånget politiskt spionage är ett exempel på de störningsrisker som kan föreligga. Visst bedrivs avspänningspolitik och pågår nedrustningssträvanden, det erkänns t.o.m. i moderatreservationen, men avspeglar det sig i staternas rustningspolitik? Ja, en sådan tendens kan faktiskt iakttas. Man kan anta att kostnadspressen är ett påtryckningsmedel. Det är inte bara vi som har att beakta ekonomiska realiteter. Innan jag går över till att verifiera iakttagelser om detta måste naturligtvis framhållas att någon ”snitslad” bana mot nedrustning inte är upplagd. Visst kan t.ex. den inre politiska oro som nu finns i en rad av stater utlösa händelser som också medför utrikespolitiska störningar, som visserligen ingen räknar med skall få utlösa allmänt krig i en överblickbar framtid, men som dock kan komma att störa avspänningssträvandena. I förra årets statsverksproposition anförde försvarsministern att 1960-talets snabba tillväxt i omvärldens försvarsresurser har följts av en tendens till stabilisering och i många fall avsevärda minskningar under de senaste åren. Samtidigt med denna utveckling konstaterades att konsekvenserna av den snabba tekniska utvecklingen i form av kraftiga kostnadsstegringar för kvalificerade vapensystem medför stora ekonomiska svårigheter. Till detta fogas svårigheter betingade av ökade lönekostnader. Departementschefen drog av dessa förhållanden slutsatsen att omvärldens krigsmakter måste minska i kvantitativ omfattning eller att omsättningen av materiel måste ske i betydligt lägre takt än för närvarande och med inriktning mot enklare vapensystem. I statsverkspropositionen 1974 slås fast att den nytillkomna informationen under det senaste året bestyrker iakttagelsen att den snabba tillväxt i försvarsresurser som utmärkte stora delar av 1960-talet är bruten och att utgiftsnivån har stabiliserats i fasta priser. De totala resurser som avdelades för försvarsändamål minskade enligt SIPRI från år 1969 till år 1971 med något mer än 4 procent i fast prisläge. Minskningen är hänförbar till industriländerna, medan utvecklingsländernas försvarsutgifter fortsätter att öka. NATO-blockets utgifter för militära ändamål minskade relativt kraftigt från år 1968 till år 1971. Minskningen kan till övervägande del tillskrivas USA, vars försvarsutgifter under perioden 1968-1973 har minskat med mer än 20 procent i fast prisläge. De europeiska NATO-länderna tenderar enligt SIPRI:s statistiska uppgifter att överta en något större andel av blockets totala försvarsutgifter. Det föreligger självfallet betydande svårigheter i vad gäller motsvarande beräkningar för Warszawapaktsländerna. SIPRI:s beräkningar visar emellertid att blockets försvarsutgifter i löpande pris utvecklas med endast en mycket svag ökningstakt de senaste åren. Sovjetunionens försvarsutgifter uppges vara oförändrade i löpande pris sedan år 1969. De övriga Warszawapaktsländerna uppvisade en kraftig stegring under åren 1968 och 1969, medan ökningstakten de senaste åren varit väsentligt lägre. Inga tecken tyder på att tendensen till stabilisering av världens försvarsresurser på en något lägre nivå än den som gällde under 1960-talets senare år skulle brytas under de närmaste åren. Det ekonomiska tryck som för närvarande riktas mot försvarssektorn i flertalet länder kan snarare antas komma att ytterligare öka. De förhoppningar om ett mer varaktigt tillstånd av avspänning och samarbete som skapats av fördrag och förhandlingar torde komma att understryka krav på utgiftsreduceringar i flera länder. Flertalet länder har under de senaste åren kommit att beröras kraftigt av ökade arbetskraftskostnader. Personalkostnadernas andel av de totala resurser som avdelas för militära ändamål visar i många länder tendens till påtaglig stegring. På motsvarande sätt tenderar kostnaderna för utveckling och anskaffning av teknologiskt avancerade vapensystem att stiga kraftigt. Det är väsentligt att notera att detta är en internationell företeelse. Ökningen av världens försvarsutgifter under 1960-talet betingades till allt övervägande del av allmän prisutveckling och de kostnadsstegringar som följer av den snabba teknologiska utvecklingen. Redan i dag har flertalet länder konfronterats med svårigheten att kombinera ett vidmakthållande av kvantiteten stridskrafter med strävan efter fortsatt snabb teknologisk utveckling av vapensystem. Det framstår som nödvändigt att söka hejda den kostnadsstegring som sammanhänger med fortsatta kontinuerligt utökade kravspecifikationer på kvalificerad vapenmateriel. Strukturella förändringar äger rum eller kommer att ske inom åtskilliga krigsmakter som en följd av kostnadsutvecklingen. En rimlig bedömning är att flera länders krigsmakter kommer att utvecklas i riktning mot en avvägning kvantitet—kvalitet som utmärks av ett relativt sett mindre inslag av extremt teknologiskt avancerad materiel. I ett land i Sveriges utvecklingsläge är nämnda förhållanden högst påtagliga, vilket har gett upphov till den debatt som pågår om vårt försvars framtida struktur. Vi har t.ex. haft en ganska livlig debatt om flygplanet 37 Viggen, där det bl.a. har tecknats en bild av politikernas roll som ligger långt borta från verkligheten men som dock på vissa områden har fäst uppmärksamheten vid reella problem. Nu har en viss oro uppstått i fråga om ett eventuellt nytt plan efter Attackviggen. Ett förhållandevis litet belopp är anslaget för undersökningar om detta nya plan. Om den funktion som planet är avsett för även i framtiden skall fyllas av bemannat flyg, så måste vi räkna med ett plan med måttliga prestanda. Annars torde kostnaden komma att utesluta ett tillräckligt antal. Det har här anmälts oro för att medel, äskade för Attackviggen, i verkligheten skulle gå till låsande förberedelser för ett avancerat följande plan. Enligt vad utskottet har inhämtat vid föredragning måste denna oro vara grundlös. De olika delposterna är klart destinerade till sina ändamål. Nästa försvarsutredning börjar redan kasta sin skugga framför sig. Försvarsministern har ju anmält att en sådan utredning skall tillsättas inför det långsiktiga försvarsbeslut som efter innevarande perspektivplaneperiod skall fattas 1967, och i vanlig ordning har en diskussion uppstått om när utredningen bör få påbörja sitt arbete. Kanske debatten om detta den här gången har varit något meningsfullare än tidigare. Det förkättrade planeringssystemet börjar få fasthet, och det kan råda delade meningar om vilka faser i planeringsarbetet som en utredning bör få påverka och vilken ledning som en parlamentarisk försvarsutredning skall ge för regeringens beslut och förslag till riksdagen. Här finns motsägelsefulla krav. Erfarenheten måste få ge vägledning. Utskottet säger att det kan vara bra om en utredning får komma i gång och förbereda sig i höst, även om dess huvudsakliga arbetsmaterial kommer först ett år senare. Det har sagts att kommande försvarsutredning i högre grad än tidigare utredningar kommer att bli en totalförsvarsutredning. Ett fylligare grundmaterial kommer att föreligga, och möjligheten av att andra påtryckningsmedel än militära kan komma att användas i en framtida konflikt framstår som allt påtagligare. Detta måste självfallet påverka vår beredskap. En fråga som kommande försvarsutredning bör kunna behandla ganska tidigt är prisregleringssystemet, som har varit en följetong alltsedan övergången från försvarskostnadsindex till nettoprisindex. Det är en svår fråga. Självfallet är det angeläget att finna ett system som med bibehållet incitament till rationaliseringsvinster möjliggör fasthet i planeringen. Här är utskottet mycket till freds med att regeringen tänker låta en särskild expertgrupp bearbeta det faktaunderlag som beräknas föreligga i sommar. Frågan bör därefter övervägas av den försvarsutredning som utskottet räknar med kommer att påbörja sitt arbete under hösten 1974. Den mänskliga faktorn i försvaret har på senare tid getts stor uppmärksamhet både i debatten om försvarets framtida utformning och i vad det gäller de värnpliktigas villkor. I sistnämnda avseende hälsar utskottet med tillfredsställelse att försvarsministern avser att i höst komma med förslag till ytterligare förbättrade värnpliktsförmåner. Det har faktiskt hänt inte så litet i vad det gäller dessa på senare år. Nu senast har resorna getts förtur, vilket ligger helt i linje med vad försvarsutskottet tidigare har önskat. Utryckningsbidragen uppmärksammades tidigare i våras, och utskottet engagerade sig för tidigareläggning av en höjning. Det kändes verkligen riktigt att få göra detta inte minst som ett svar på mogenheten i de värnpliktigas agerande. De få övertramp som förekom var marginella företeelser som det kan bortses från. Värnpliktskonferenserna och de organisationssträvanden som utgår från dessa har nu nått en fasthet och ryktat ett ansvar som bör mötas med positivt gensvar från samhällets sida. 1972 års värnpliktsutredning avlämnade sitt första betänkande i förra veckan. I detta avvisades enhälligt en del tidigare framförda tankar om extremt förkortad utbildning av värnpliktiga avsedda för uppgifter i förband med företrädesvis stationära uppgifter. Denna fråga är självfallet en förgrening av det tidigare nämnda problemet att finna rätt avvägning mellan hög kvalitet och tillräckligt antal, när resurserna sätter gränser för ohämmad satsning på båda delarna. I all försvarsplanering räknas med beredskap att vid behov kunna ”växla upp”. Vi räknar alltså med förvarning och håller oss också med förvarningsinstrument. Det lilla IB är en del av detta system. Det höjs. varnande röster mot övertro på möjligheten till snabb materielanskaffning. Självfallet måste sådant förberedas väl. Så har ju också skett t.ex. för anskaffning av gasmasker, och så kan även ske för t.ex. transportutrustning. En viss tid tar det att komma på fältfot. Detta gäller t.o.m. för stormakter och än mer för ett försvar med den uppbyggnad som vårt försvar har. Det tar tid att få fram den tekniskt mest fulländade materielen, men man kan ifrågasätta om inte värnpliktsutbildningen är ännu långsiktigare. Grundutbildningen skall ju hålla längre än ett kvarts sekel. 1972 års värnpliktsutredning har också kommit fram till att grundutbildning av nuvarande längd erfordras och att det solidariska system, där de yngre fullgör de mest ansträngande uppgifterna, skall behållas. Andra besparingsmöjligheter skall sökas i kommande utredningsetapper. Avvägningsfrågan om allmän värnplikt eller hög teknik har måhända mera teoretiskt än praktiskt intresse, då beslutet att vi skall ha både allmän värnplikt och avancerad teknik bl.a. i form av Viggensystemet alltjämt gäller. Genom detta blir det trångt om utrymmet däremellan, då i fredstid flera behov än försvarets självfallet måste tillgodoses. I detta har vi en av de ofrånkomliga utgångspunkterna för en meningsfull debatt om vårt försvars utformning. Utskottet har vid sin granskning av föreliggande propositioner funnit att de förslag som regeringen framlagt i allt väsentligt motsvarar de anspråk som i dagens läge kan ställas, och jag ber, herr talman, att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag förstod inte riktigt den reflexion som försvarsutskottets vice ordförande gjorde att min, som han sade, måttfullhet skulle motvägas av vpk:s uppslutning bakom general Sköld. Det tarvar nog en förklaring. För det första är vi i moderata samlingspartiet i stort sett lika mycket eller lika litet måttfulla nu som vi har varit under en lång följd av år. Vi har fört praktiskt taget exakt samma försvarspolitik. För det andra har jag inte mycken förståelse för Skölds idéer. De påminner enligt min mening alltför mycket om vad som förr var vanligare än nu, nämligen partsinlagor av representanter för försvarsgrenar. Sköld är armégeneral och han pläderar för större resurser till armén, sedan får det bli som det vill med det andra. Sedan sade herr Gustavsson i Eskilstuna att omvärlden rustar ned mycket snabbt, och det gör inte vi i vårt land. Men det finns faktiskt inga säkra tecken på hur stormakt erna i det fallet kommer att handla, i varje fall inte i öst. Det finns kanske en del som talar för att utvecklingen kommer att gå mot ett minskande antal kvalificerade enheter, det håller jag med om. Men det finns ingenting som talar för att man är på väg mot så starka reduceringar som vi här i Sverige är inställda på. Vi sänker inte obetydligt våra anslag, om man räknar i fasta priser. Om man antar att sänkningen är 50 miljoner kronor per år — i verkligheten blir den sannolikt större — så blir det totalt med summa på summa under en femårsperiod inte mindre än 750 miljoner kronor. Omställningen i en organisation av den typ som vi har kan inte följa med så snabbt, och därför drabbar sänkningen först och främst vapen och annan utrustning och leder självfallet till väldiga reduceringar. Som jag sade tidigare kräver också bara vidmakthållandet i själva verket vissa ökningar. Detta gäller på alla samhällsområden men försvaret har hittills klarat sig med en lägre stegringstakt än andra områden. Det gällde även under den tid då alla demokratiska partier var eniga om försvarspolitiken. Till slut vill jag säga till herr Lorentzon, som talade om de olidliga bördor försvarskostnaderna lägger på svenska folket, att den skattebelastning som försvarskostnaderna innebär i dag är endast omkring hälften så stor som den var för ca 25 år sedan.

Herr talman! Det är nästan självklart att Maj Wechselmanns film Viggen har skapat oro i vissa läger. Det framgick också av herr Gustavssons i Eskilstuna inlägg. Men, sade han, vi skall icke vara oroliga, ty en sådan oro för kostnadsökningar är egentligen grundlös. Vi har haft föredragningar om detta i utskottet, sade herr Gustavsson, och vi kan vara lugna. Men frågan är ju vem som stod för de föredragningarna. Som jag sade i mitt förra anförande har det egentligen varit experterna som har fått bestämma i detta fall. Jag vill här citera vad en före detta ledamot av första kammaren, Anselm Gillström, sade om Viggenproblemet i en intervju i Expressen den 17 januari 1967. Han sade så här: ”Jag har tvekat länge om vi skall fortsätta Viggenprojektet. — — — Jag tror att man måste erkänna att man den här gången varit helt beroende av experter. Vi har aldrig upplevt något liknande tidigare.” Detta var alltså så tidigt som 1967, och sedan dess har experterna fått bestämma om de här sakerna undan för undan. Tidningen Arbetet har i dag en artikel med rubrik och innehåll som verkar vara mycket bra timad eller synkroniserad med propositionen 75, som i dag ligger på riksdagens bord. Tidningen skriver: ”Viggen säljs till fyra NATO-länder.” Sådana nyheter har återkommit med jämna mellanrum under årens lopp. Vi bygger planet Viggen — visst kostar det pengar, men vi kan ju exportera det. Nu skall vi alltså kunna sälja det till fyra NATO-länder. Vem i denna kammare vill ta på sitt ansvar att påstå att Sverige har möjlighet att sälja Viggen till NATO-länder, till stater i EG, där vi inte är med? Mycket — för att inte säga allt — talar i stället för att dessa länder icke kommer att köpa sina plan från Sverige. Det är ju miljardinsatser det är fråga om. Bara Holland skulle för sin del göra inköp för 2—3 miljarder. Det skulle bli svensk exportindustris största affär någonsin. Det är helt klart, säger tidningen Arbetet.
Herr talman! Tidigare har det väl ansetts vara försvaret och dess generaler som har att försvara, om inte parlamentet så det som parlamentet står för. Men här får tydligen en parlamentariker påta sig uppgiften att försvara en general mot angrepp från två olika håll. I sitt första anförande citerade herr Lorentzon generalen Skölds idéer med stort gillande. Jag kommer just nu att med anledning av detta tänka på den gamla Strix-versen: som han mäktar till hälften förstå då plattar han till den och giver den ut att vägleda andra små.” Jag hoppas att ingen tar vägledning av herr Lorentzons tolkning. General Sköld säger i sin broschyr klart och tydligt att vad han förordar är en basorganisation som kräver en påbyggnad. Sista gången han preciserade sig kostnadsmässigt — det var i den broschyr som kom före den nu citerade — var hans försvar 150 miljoner kronor dyrare än det försvar som vi nu har. Detta utesluter inte att jag också hyser stor aktning för general Sköld och med stort intresse tar del av hans idéer. Jag är i långa stycken bärare av samma idéer som han. Herr Virgin såg general Skölds skrift som en partsinlaga av en arméman, varpå han gick över till att kritisera mitt resonemang om försöken att begränsa försvarskostnaderna ute i världen. Jag kan då — till herr Virgins glädje, hoppas jag — stödja mig på vad en marinofficer, Torgil Wulff, skriver i sin mycket väl dokumenterade bok om Europas framtida säkerhet. I den speglar han just den utveckling som jag skildrade. Jag skulle verkligen vilja skrapa litet på en del av de Viggen-resonemang som förts här, men jag är rädd för att tiden för mitt korta genmäle denna gång är så långt liden att det knappast är någon idé att börja med ett klargörande om Viggen. Jag kanske får tillfälle att återkomma till det i ytterligare repliker eller anföranden.

Herr talman! Låt mig först uttrycka min förståelse för den glädje som vice ordföranden i försvarsutskottet Bengt Gustavsson visat över att mittenpartierna anslutit sig till den försvarspolitik som socialdemokraterna med kommunisternas stöd genomdrev år 1972. Även jag minns 1972 års försvarsdebatt. Låt mig sedan med anledning av de uttalanden som herr Gustavsson i Eskilstuna gjort om avspänningen i Europa och i förhållandet mellan öst och väst i all enkelhet erinra om vad jag i förra årets riksdagsdebatt om försvarsanslagen anförde ur statsrådet Alva Myrdals då nyutkomna skrift Spelet om nedrustningen. I den boken summerade fru Myrdal sina erfarenheter från sina många år som Sveriges representant vid nedrustningsförhandlingarna i Geneve.

Vi kan beklaga att så stora belopp nyttjas till militära ändamål, men verkligheten är sådan. Det talas år efter år om nedrustning, men de militära rustningarna fortgår i stor skala, och det även i vårt lands närhet. Läget är tyvärr sådant, även om utskottets värderade vice ordförande önskar någonting annat. Det är därför enligt min mening nödvändigt för dem som vill värna om vårt lands frihet och oberoende att ständigt framhålla det ovillkorliga sambandet mellan ett starkt totalförsvar och trovärdiga försäkringar om våra möjligheter att få fortsätta att leva i frihet och fred när orosmolnen hopas i vår nära omvärld. Ingenting talar för att vi får några år på oss för uppladdning om ett krig bryter ut i vår närhet. Militärt sett kan krigshandlingar utbryta med kort varsel, och vi har erfarenheter av att politiska kastningar kan ske mycket snabbt. Exempelvis kan stora oljefynd i Skandinaviens närhet snabbt förändra det politiska klimatet nära våra gränser. Herr talman! Vi gör årliga undersökningar om svenska folkets försvarsvilja. År efter år får vi politiker besked om att det svenska folkets försvarsvilja är stark. Vi politiker har ett stort ansvar när det gäller att se till att vårt lands totalförsvar har sådan styrka och sammansättning att försvarskunniga — både inom och utom landet — är övertygade om att ingen tänkbar angripare av Sverige kan tro att ett angrepp på vårt land är lönsamt. Då, men först då, har vi ett totalförsvar med den av det stora flertalet svenskar önskade fredsbevarande förmågan. En alliansfri neutral stat kan aldrig bli trovärdig om den inte förmår skydda sina gränser. Svenska folket måste tro på sin förmåga att lösa försvarsuppgifterna. Den enskildes motståndskraft och försvarsvilja bygger på en fast tilltro till sin egen och vårt lands försvarsförmåga. Därför måste vi ha effektiva vapen i tillräcklig mängd, som är farliga för fienden, och utbildning för att rätt kunna använda dem. Det är i detta sammanhang som våra reservationer från moderata samlingspartiet skall ses. Herr andre vice talmannen Virgin har här tidigare berört våra förslag om förbättrad repetitionsutbildning och snabbare och utökad förnyelse av vapenutrustning. Jag instämmer i det han anförde, men jag vill därtill framhålla det stora värde det har för försvarseffekt och försvarsvilja om hemvärnet får tillgång till modern sambandsmateriel och de frivilliga försvarsorganisationerna ges ökade möjligheter att ta hand om intresserade ungdomar. Här kan man verkligen tala om att ett ringa medelstillskott ger god effekt. Om vi i längden och då ofred hotar skall kunna uppehålla försvarsviljan är det min bestämda uppfattning att vi måste ompröva 1972 års försvarsbeslut med dess inbyggda system till fortlöpande försvagning av vårt lands försvar. Socialdemokraterna — vi har också hört Bengt Gustavsson här i dag — fortsätter att tala om att vi har och att vi får ett oförändrat starkt försvar och hänvisar till att det anslås fler kronor till försvaret.

Verkligheten är ju den, att trots att man både har kortat av de värnpliktigas utbildningstid och minskar antalet anställda inom försvaret blir det ändock mindre resurser till att förnya vapen och annan utrustning. Herr talman! Under årets behandling av försvarsfrågan har vi i försvarsutskottet nått enighet om att begära att en ny försvarsutredning skall tillkallas så att den kan påbörja sitt arbete redan under hösten 1974. Vi har också enats om att begära att frågan om priskompensation till försvaret snabbehandlas samt att en rörlig kredit skall ställas till försvarets förfogande i rationaliseringssyfte och för budgetutjämning vid materielanskaffning. Utskottet anser det också angeläget att åtgärder vidtas för att snabbt komma till rätta med den rådande bristen på läkare inom försvaret. Bland annat vinterns oljekris har påmint om hur sårbar vårt lands ekonomi och därmed totalförsvaret är för yttre störningar. Även dessa frågor bör enligt utskottets mening behandlas i den kommande försvarsutredningen. Betänkandena 20, 21, 22 och 23 har överlämnats till riksdagen av ett enigt försvarsutskott. Även dessa betänkanden berör för totalförsvaret viktiga frågor såsom ändrad utbildning-, övningoch förrådsverksamhet inom civilförsvaret, totalförsvaret och försörjningsberedskapen samt datadriftorganisationen för försvaret. Enigheten inom utskottet har vi uppnått efter många föredragningar och livliga debatter. Herr talman! Låt mig till sist sammanfattningsvis säga att försvarets uppgift — vårt totalförsvars uppgift — är att vara vårt säkra värn för frihet med fred. Om vårt lands försvarsförmåga och försvarsvilja skall bestå när det verkligen behövs, dvs. när vårt land utsätts för krigshot, måste vi enkelt uttryckt ha kunnig personal och vapen som är farliga för fienden, vi måste ha mat, och vi måste ha ett även i krig och krigstid fungerande näringsliv. Dessa förutsättningar kan man inte improvisera fram. Nej, det fordras långsiktig planering och utbildning av kunniga och ansvariga inom många områden samt en uthållig satsning av hela Sveriges folk för att bibehålla ett totalförsvar med en sådan styrka att en angripare inte anser det värt riskerna att anfalla Sverige. Herr talman! Jag yrkar nu bifall till reservationerna i försvarsutskottets betänkande nr 19 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har nu lyssnat till de olika partiernas talesmän i denna fråga, som gäller omfattningen av vårt försvar. Om de uttalanden som har gjorts är representativa, verkar det som om en stor majoritet av riksdagen kommer att besluta enligt regeringens och försvarsutskottets förslag. Det är egentligen bara moderata samlingspartiet som pläderar för högre försvarskostnader. Moderata samlingspartiet brukar inte tillhöra dem som är särskilt villiga att höja statsutgifterna. Och ännu mindre benägen är man att höja skatterna för att förstärka statsinkomsterna. Men på ett område kan man alltid lita på att moderata samlingspartiet gör ett undantag, och det gäller det militära försvaret. Där tycks man aldrig bli mättad, och moderaterna skiljer sig från övriga partier och bjuder över. I år rör det sig om ett par hundra miljoner i aktuellt penningvärde utöver vad regeringen och utskottsmajoriteten förordar. Denna ökning accelererar år efter år om man följer den moderata reservationen. Vilket belopp som kan vara det exakt rätta då det gäller att fastställa en utgiftsram för försvaret vet vi självfallet inte, och givetvis hoppas vi att vi inte skall få svar på den frågan heller. Men ett fullföljande av 1972 års försvarsbeslut, som majoritetsförslaget innebär, resulterar i att svenska folket avsätter en väsentlig del av sina tillgångar för att kunna försvara vår fred och vårt nationella oberoende. Jag tror det är viktigt att vårt försvar har en sådan styrka att det inger respekt och förtroende både utåt och inåt. Härvid spelar försvarsupplysningen en väsentlig roll. Men å andra sidan är det lika farligt om försvarskostnaderna kräver en så stor del av våra ekonomiska tillgångar att det uppstår en reaktion bland de breda folklagren, som ändock bär upp vårt försvar. Från vissa håll klagas det över att försvaret försvagas, och det ger ett intryck av att det inte skulle kunna fylla sin uppgift om det skulle bli krig. Utskottets ärade ordförande var inne på detta nyss. Ett sådant resonemang leder lätt till defaitism och hopplöshet och är skadligt för försvarsviljan. Ett försvar som över budgeten kostar ca 8,5 miljarder kronor är inget dåligt försvar. Det är en kraftig satsning av det svenska folket och bör inge respekt och förtroende. Men i längden går det inte att hålla nuvarande starka försvar inom denna kostnadsram om man inte gör rätt kraftiga rationaliseringar. Det krävs organisationsförändringar av väsentlig omfattning. Gör vi inte sådana kommer utrymmet för materielanskaffning att krympa mycket kraftigt, såvida vi fortsätter den planeringsinriktning i princip som uppdragits genom försvarsbesluten 1968 och 1972. Folkpartiets tidigare talesman i försvarsfrågor här i riksdagen, Manne Ståhl, sade ibland att det svenska försvaret i fred håller sig med en alltför stor kostym. Han menade att fredsorganisationen var alltför omfattande och dyrbar. Jag ansåg och anser fortfarande att han hade rätt. Men samtidigt kunde han vara en energisk motståndare när det gällde att krympa organisationen genom att dra in enskilda förband. Och man kanske får hålla honom räkning för detta, därför att inskränkningar i en organisation ofta medför komplicerade problem. Det gäller enskilda människor som måste byta arbetsplats, kommuner som mister skattekronor, osv. Men eftersom personalkostnaderna stiger avsevärt mycket snabbare än de allmänna levnadskostnaderna, måste antalet anställda minskas och antalet förband avvägas så att deras kapacitet kan utnyttjas så väl som möjligt. Detta kommer att medföra förbandsindragningar. Jag anser att riksdagen något år före nästa försvarsbeslut bör ta ställning till en samlad plan över strukturen av vår fredsorganisation och den kapacitet denna organisation skall ha, liksom också hur stort ett förband lämpligen bör vara för att ge de värnpliktiga en god utbildning till lägsta möjliga kostnad. Sedan denna principplan antagits av riksdagen bör riksdagen ta ställning till vilka förband som skall vara kvar i fredsorganisationen. Men därutöver är det nödvändigt att minska administrationen inom försvaret. Ett arbete härmed pågår beträffande lägre regionala och lokala myndigheter inom armén och marinen. I detta arbete bör försvarsgrensgränserna inte få utgöra barriärer som hindrar ett rationellt utnyttjande av gemensamma resurser. En fråga som tagits upp i en motion gäller markanskaffningen för försvaret. Detta är en besvärlig fråga. Självfallet måste utbildningen bedrivas effektivt — det är vi alla överens om. Undan för undan har kraven skärpts beträffande rationaliseringar inom den militära utbildningen. En del kan givetvis ske med hjälp av simulatorer och andra tekniska anordningar, men skjutning med skarp ammunition och övningar i förband kan inte simuleras, och då erfordras ganska stora utrymmen. Vi vet att anskaffning av mark till militära övningsfält ofta är mycket besvärliga frågor att lösa. Samhällets intressen kommer ofta i konflikt med enskilda intressen. Frågan bör utredas, och härom är utskottet och motionärerna överens. Hänsyn till tillgången på mark bör tas när det gäller att bedöma försvarets fredsorganisation på sikt. Men att under tiden sätta stopp för alla markförvärv för försvaret är inte tillrådligt. Det skulle verka hindrande på utvecklingen av en effektiv utbildningsverksamhet. Herr andre vice talmannen tog upp frågan om rörliga krediter för vissa investeringar inom försvaret. Vi har varit eniga inom utskottet att förorda ett sådant system om behov därav visar sig föreligga. Det skulle skapa möjligheter att utjämna kostnader över två eller flera budgetår. Nu har det hittills emellertid inte visat sig föreligga något behov av rörlig kredit. Likviditeten har varit tillfredsställande, och i år är den t.o.m. mycket god. I en budget på 8,5 miljarder bör det i normala fall vara möjligt att planera på så sätt att rörlig kredit inte blir erforderlig. Hittills har det som sagt visat sig vara möjligt. Men jag är väl medveten om att en situation kan uppstå då en rörlig kredit skulle underlätta ett fullföljande av uppgjorda planer. Därför har vi i år liksom tidigare ställt oss bakom ett uttalande att regeringen, i den mån behov visar sig föreligga, föreslår riksdagen att begära rörlig kredit. Ser man på utskottets betänkande i dess helhet tycker jag att det är glädjande att en så stor enighet råder om den försvarspolitik som förs. I utskottet är det endast moderata samlingspartiet som ställer sig vid sidan om den nationella enighet som i övrigt råder om vår försvarspolitik. Denna uppslutning är så mycket mera glädjande som 1972 års försvarsbeslut — som dagens ställningstagande är en följd av — genomförts i strid mot samtliga borgerliga partier. Herr talman! Jag ansluter mig till utskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Gustafsson i Uddevalla sade inledningsvis att vi moderater aldrig är villiga att höja några statsutgifter och skatter men att detta inte gäller försvaret. Där är vi omöjliga att mätta, tror jag han uttryckte det. Detta var väl en sanning med stor modifikation. Jag vill peka på att vi var överens med socialdemokraterna om försvarspolitiken under en följd av år. Men när regeringen började handla totalt planlöst i fråga om försvaret, när man fattade beslut om anslagsramar som ingen visste vad de innebar, som inte var utredda men som man med säkerhet visste skulle leda till försvagningar i försvaret och obalans mellan försvarets olika element, då ville vi inte vara med längre. Sedan säger herr Gustafsson i Uddevalla att moderaternas förslag till ökningar av försvarskostnaderna accelererar. Det är riktigt, men vad beror det på? Jo, det beror på att den av socialdemokraterna nu drivna politiken innebär anslagsminskningar som accelererar och vill man bromsa upp dem eller eliminera dem då måste man föreslå — och kräva — anslagsökningar som accelererar.
Herr talman! Det är väl alldeles riktigt som herr Virgin säger att vi var eniga i dessa frågor under en följd av år. Det var före 1968 — eller man kanske skall gå ytterligare ett par år tillbaka i tiden. Men det har ju gått en del år sedan dess. Efter den tiden har moderata samlingspartiet hela vägen alltid velat ligga över. Även under den tid då högern och övriga partier var överens stred alltid högern för att få upp försvarsutgifterna så mycket som det över huvud taget var möjligt. Man låg alltid på den övre gränsen. Jag tycker för min del att det är inkonsekvent med hänsyn till den politik i övrigt som moderata samlingspartiet för här i riksdagen.
Herr talman! Jag känner mig närmast stolt över den beskrivning som herr Gustafsson i Uddevalla ger på moderaternas — tidigare högerpartiets — politik. Det är riktigt att vi alltid har försökt få försvarskostnaderna på en nivå som vi kan ta ansvar för inför svenska folket och som kunnat skänka svenska folket en, som vi tycker, acceptabel trygghet. Detta kommer vi att fortsätta med. Beträffande herr Gustafssons i Uddevalla reflexioner om den orimliga skattebelastningen vill jag bara upprepa vad jag sade till herr Lorentzon, nämligen att det inte är en riktig beskrivning som getts här. Skattebelastningen förorsakad av försvaret har varit ständigt i sjunkande även under den tid då alla de demokratiska partierna var överens om försvarspolitiken. Det är inga orimliga belastningar som ett hyggligt försvar lägger på svenska folket.

Herr talman! Herr Torsten Gustafsson tyckte att motionen från centerpartiet behandlats av utskottet på ett mycket tillfredsställande sätt. Vår värderade vice ordförande reagerade något på att Torsten Gustafsson gav uttryck för sin belåtenhet med behandlingen. Det är ju kanske mera vanligt förekommande att man har en motsatt uppfattning. Jag tror att det är en stor styrka för hela försvarsfrågan i vårt land om man kan få en så bred uppslutning kring den som det är möjligt. Jag har inte suttit i försvarsutskottet så länge, men jag måste ändå säga att det arbete som utskottet nedlagt visar att vi representanter för olika politiska meningsriktningar i denna för vårt land viktiga fråga ändå kan åstadkomma en bred uppslutning. Vi tycker att vår partimotion tagit upp en rad viktiga frågor rörande totalförsvaret. Dessa frågor har tidigare kommit i bakgrunden i den försvarspolitiska debatten. Vår motion har framför allt pekat på bristerna i vår försörjningsberedskap och vår samhällsplanering. Som vi har nämnt har motionen rönt en välvillig behandling från utskottets sida. Motionen har i stort sett blivit bifallen. Utskottsbetänkandena som ligger på riksdagens bord i dag vittnar ju om detta. I fjol hade vi en motion med delvis liknande tankegångar och förslag. Då blev emellertid den motionen högaktningsfullt avslagen. Det har gått bättre i utskottet i år. Huvudfrågan, både förra året och i år, gäller försörjningsberedskapen. Oljekrisen har onekligen på ett handgripligt sätt visat på brister i vår hittillsvarande beredskap och planering. Vi har i huvudsak saknat en beredskapsplanering — i varje fall en sådan som vi tycker att den skall utformas — inte minst en beredskapsplanering för fredskriser. Vi har ansett det vara ytterst angeläget att statsmakterna skyndsamt vidtar åtgärder för att avhjälpa dessa brister. Då ärendet nu skall avgöras av riksdagen har två utredningar tillsatts av regeringen. Det gäller bara vissa delar av problematiken. Det gäller framför allt energiområdet och ransoneringslagstiftningen. Men huvudfrågorna om beredskap för fredskriser får prövas av den nya totalförsvarsutredningen, som antagligen skall sätta i gång sitt arbete under hösten. Jag vill endast understryka vikten av att försörjningsberedskapen på allt sätt blir föremål för mera aktiv uppmärksamhet än tidigare. Bristerna i försörjningsberedskapen är samtidigt ett tecken på brister i vår samhällsplanering. Som det utvecklades redan i förra årets motion måste totalförsvarssynpunkterna ges ökad tyngd i den pågående samhällsplaneringen. De måste vägas in på ett annat sätt än hittills. Detta innebär naturligtvis inte att vi i så hög grad skall planera vårt samhälle för funktionsduglighet i krig eller vid avspärrning att det inte kan fungera tillfredställande i fredstid. Vid planering och utformning av bebyggelse, kommunikationer, industrilokalisering, jordbrukspolitik, energiförsörjning, sjukvård och alla andra samhällsfunktioner som är av betydelse i detta sammanhang måste man emellertid ta hänsyn till de olika alternativens föreller nackdelar från försvarspolitisk synpunkt. Sådana hänsynstaganden har hittills spelat en alltför underordnad roll, i vissa fall har de inte alls förekommit. Vi har inom vårt parti under lång tid arbetat för att få till stånd en decentralisering av bebyggelse, industri och administration och för att behålla ett livskraftigt jordbruk över hela landet. Argumenten för en sådan politik har huvudsakligen varit helt andra än försvarspolitiska. Det är framför allt en fråga om att skapa goda livsmiljöer för människorna, att ge dem möjligheter att bo och arbeta där de önskar och att undvika de sociala problem som ofta visat sig bli följden av en starkt koncentrerad samhällsstruktur. Det är emellertid obestridligt att ett decentraliserat samhälle har stora fördelar också från försvarssynpunkt. En decentralisering av basindustrier, kommunikationer, energikällor och administration, vilka kan antas vara förstahandsmål för en angripare, gör oss mindre sårbara och det krävs större insatser av en angripare. En sådan samhällsutformning kan vid sidan av det militära försvaret i hög grad bidra till att öka våra möjligheter att få leva i fred. Det föreligger alltså inte någon konflikt mellan centerpartiets allmänna politiska mål och önskemålet att i planeringen även väga in effekterna för totalförsvaret av alternativa planeringsmodeller. Tvärtom är en decentraliserad samhällsstruktur, ett livskraftigt jordbruk över hela landet och ett väl utbyggt kommunikationsnät det lämpligaste alternativet ur såväl miljösom totalförsvarssynpunkt. Utskottet pekar på en rad faktorer som bör vara ägnade att tillgodose våra synpunkter, bl.a. de samråd som regeringen skall ha med länstyrelserna i höst om länsplaneringen. Jag uttalar helt kort min förhoppning om ett positivt resultat. Vi tillmäter denna fråga stor betydelse, och om det inte skulle bli det resultat som vi förväntar oss, får vi naturligtvis anledning att återkomma. Vi skall alltså, som här nämnts, få en ny stor utredning om hela totalförsvaret i höst. Det gäller att få en hållbar planering på lång sikt och att hålla kostnaderna inom realistiska gränser. Vi har i vår motion fört fram två viktiga tankar som kan leda till ökad effekt och minskade kostnader på sikt. Den ena gäller ökad integration mellan försvaret och fredssamhället. Den andra gäller ökad samordning i försvarsledningen. Ett skäl för att eftersträva en ökad integration mellan militärt och civilt är naturligtvis det rent ekonomiska. Kostnaderna för försvaret är trots allt en mycket tung post i vår budget. Om man på sikt skall kunna hålla försvarskostnaderna inom rimliga gränser utan att därför minska försvarseffekten är det enligt vår mening nödvändigt att sträva efter långt gående samspel mellan det militära försvaret och det civila samhället. Ett annat skäl för att åstadkomma ett sådant samspel är av psykologisk natur. Omställningen från fredssamhället till krigssamhället kan göras inte bara mera effektiv utan också göras lättare för medborgarna att acceptera. Insikten om att det militära försvaret även i fredstid kan lämna positiva bidrag till det civila samhället är naturligtvis också ägnad att främja förståelsen för försvarsarbetet. Ledningsfunktionerna inom försvaret har — vilket vi kan läsa i dagens tidningar — tagits upp av försvarsministern som vill pröva en integration mellan försvarsgrenarna. Detta ligger i linje med vårt partis sätt att se på dessa frågor, och vi vill kanske gå ännu ett steg längre. Vi umgås nämligen med den vittsyftande tanken att den centrala ledningen för totalförsvaret också skulle komma att omfatta totalförsvarets civila delar. Utskottet vill skjuta på den frågan i avvaktan på nästa totalförsvarsbeslut. Goda skäl kan naturligtvis tala för att man gör så. Efter det nya försvarsbeslutet bör det enligt vår mening bli lätt att anpassa organisationen efter det som vi försökt föra fram, nämligen att totalförsvaret också skall omfatta totalförsvarets civila delar. Jag blir dock något betänksam då jag läser i tidningarna om att försvarsgrenarnas integration kanske skall tas upp separat vid sidan av den nya försvarsutredningen. I det läget måste jag som min personliga uppfattning ge till känna att starka skäl talar för att låta försvarsutredningen ta upp organisationsproblematiken i hela dess vidd. Herr talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag har anmält mig för fem minuter, och jag skall inte överskrida den tiden. Under rubriken Anslagsfrågor, punkten 39, som gäller insatsberedskap m.m. behandlas en motion från vänsterpartiet kommunisterna, nr 1285. I motionen yrkas avslag på den summa som gäller IB eller den s.k. särskilda verksamheten. Försvarsutskottet avstyrker motionen, och något annat var naturligtvis inte väntat med tanke på hur försvarsutskottet tidigare handlagt affären IB. Jag skall inte här upprepa vad som sagts i tidigare debatter, men låt mig helt kort motivera vårt yrkande. Att IB och dess verksamhet inte har stått i överensstämmelse med den av riksdagen fastlagda neutralitetspolitiken är klarlagt. Att IB använt sig av betalda infiltratörer i svenska vänsterorganisationer och betalda agenter för spionage på fackföreningar och deras medlemmar är också klarlagt. Spionflygningar i Finland är ytterligare ett graverande bevis på IB:s olagliga verksamhet. Dessutom kvarstår en rad anklagelser mot IB, som ännu inte på ett tillfredsställande sätt har besvarats av ansvariga myndigheter. En massiv opinions krav på en grundlig undersökning av IB:s verksamhet genom tillsättande av en parlamentarisk fempartikommission har inte tillmötesgåtts. Däremot har regeringen tillsatt en utredning med uppgift att lägga fram förslag om den militära underrättelsetjänstens framtida verksamhet. Från vänsterpartiet kommunisterna har tidigare hävdats — och jag skall än en gång upprepa detta — att den hemliga underrättelsetjänstens organisation och verksamhet måste underkastas en genomgripande undersökning av en kommission med representanter för samtliga riksdagspartier, innan riksdagen kan ta ställning till principerna för och inriktningen av denna verksamhet. Då någon sådan genomgripande undersökning hittills inte kommit till stånd, kan vpk inte godkänna några som helst anslag till den del i punkten 39, insatsberedskap m.m. som gäller IB eller särskilda verksamheten. Herr talman!

Herr talman! Två meningar längst ned på s. 39 och högst upp på s. 40 i propositionen 75 föranleder mig att ta till orda. Det är nu inte vilka meningar som helst. De innebär nämligen att några hundra människor riskerar att slitas upp från sin hembygd och förflyttas, allt enligt den hos riksdagsmajoriteten förhärskande uppfattningen om hur lokaliseringsspelet kring de statliga verken skall genomföras. På mindre än sex rader föreslår således departementschefen att försvarets teletekniska laboratorium i två delar skall flyttas från Stockholm till Linköping. I propositionen finns inga argument eller hänvisningar till utförda utredningar som ger beslutsunderlag. I detta avseende är det lätt att betrakta propositionens nonchalans såsom något av cynism gentemot de berörda människorna. Nonchalansen är desto mer anmärkningsvärd, eftersom vi i andra sammanhang söker vinnlägga oss om att förbättra företagsdemokratin även i statliga myndigheter och verk. I propositionen 1, bilaga 6, s. 150, står följande om ett av försvarets verk: ”Under budgetåret 1973/74 påbörjade försök med utvidgad förvaltningsdemokrati bl.a. inom det personalpolitiska området skall fortsätta i nya former. Inriktning mot samarbetsproblem på de enskilda arbetsplatserna skall därvid prioriteras.” Det klingar falskt, när man ser på hur de här berörda människorna behandlas. Dagens beslut om utflyttning av FTL kan i och för sig angripas med samma argument som vi moderater använt vid andra utflyttningsärenden. Resonemanget behöver inte föras alltför långt, men vi kan se att i detta fall gäller detsamma som vid andra utflyttningar. Det råder brist på sakliga grunder för att en viss verksamhet skall flyttas från Stockholm till just den speciella ort som föreslås. Vi vet att det brister i informationen till de anställda. Vi vet också att det nu inte längre finns några motiv — om det någonsin har funnits — till att utarma just Stockholm på arbetsplatser. Under de senaste månaderna har vi kunnat se landshövding Hjalmar Mehr i Stockholms län agera på olika sätt som bara understryker våra argument. Men det som kanske gör det här utflyttningsärendet speciellt intressant är det förhållandet att de som agerar — framför allt personalgrupperna — har tagit fram sakliga skäl till att just deras verksamhet inte bör flyttas ut från Stockholm och ned till Linköping. Jag har hittills inte mött några argument från dessa grupper där de tagit upp vad som berör dem allra mest som människor och familjemedlemmar. Herr talman! För att förenkla det fortsatta framförandet av mina synpunkter vill jag framhålla att vi moderater inte motsätter oss omorganisationen av den del av FTL som skall gå samman med huvudenhet 3 i försvarets forskningsanstalt. Det vi vänder oss emot är flyttningen av övriga FTL, den del som arbetar med delkomponenter, miljöprovning och miljömätning. Denna huvuddel av det nuvarande FTL föreslås ju bli sammanförd med materielverkets teleprovningscentral, som enligt förra årets beslut skall förläggas till Linköping. Eftersom samorganisationen mellan teleprovningscentralen och FTL:s huvuddel inte mött någon avgörande kritik, är det således den olyckliga omständigheten att vi är bundna av tidigare, som vi moderater ser det, felaktiga lokaliseringsbeslut som nu påverkar FTL. Beroende på detta har herr Petersson i Gäddvik och jag i denna fråga avgivit ett särskilt yttrande. Våra skäl mot utflyttning av FTL kan sammanfattas i följande punkter. För det första anser vi att FTL:s verksamhet, som utgör en neutral — observera det — komponentprovning, är unik i Sverige. De komponenter som genomgår FTL:s provning importeras till eller produceras i Stockholmsområdet. En rad praktiska skäl talar därför för lokalisering av FTL just där anstalten nu ligger. En utflyttning skulle innebära avsevärda svårigheter för de ca 100 företag som berörs. De större företagen kommer förmodligen att satsa på en egen sådan verksamhet som FTL nu har, och då vet vi att det kommer att innebära fördyring av produkter som försvaret är tvunget att köpa. För det andra vet vi att kostnaderna för utflyttning av anstalten kommer att bli mycket höga. Någon har räknat ut att de ligger någonstans mellan 15 och 20 miljoner kronor. Är det värt allt besvär, när det kostar så mycket pengar? För det tredje riskerar FTL:s verksamhet med delkomponenter, miljöprovning och miljömätning — enligt vissa uppgifter — på lång sikt att upphöra. Det beror i så fall på att FTL lokaliseras alltför långt ifrån berörda producenter. De 43 tjänster som skall flyttas från Stockholm till Linköping är också det antal tjänster som teleprovningscentralen i Linköping inte fick — observera det. Man ville ha 65 tjänster, men man fick 22. Personalen vid FTL oroas nu av risken för att föras in i en ny verksamhet som är en helt annan än vad FTL utför i dag. För det fjärde är läget enligt uppgift i dag sådant att bara en anställd av 43 vill flytta med till Linköping, alltså ett liknande förhållande som vi upplevt i så många andra utflyttningsärenden. Att den verksamhet som FTL utför blir allvarligt lidande, om laboratoriet åderlåts på personal, står utom allt tvivel. Herr talman! Mina farhågor inför utflyttningen av FTL är allt andra än endast mina egna. Facktidningarna i elbranschen och telebranschen har uttalat sina fördömanden över propositionen 75 i vad avser FTL-lokaliseringen. Tidningen Elektronik har förutom en helsidas uppmaning till riksdagsmän att hindra utflyttningen av FTL också en intervju med en representant för Elektronikindustriföreningen, som instämmer i kritiken. Han säger bl.a.: ”Den mindre elektronikindustrin är pga bristande egna resurser hänvisad till kvalificerade centrala laboratorier av den typ FTL utgör. Det är då angeläget att dessa serviceorgan ligger centralt.” Föreningens talesman konstaterar att ca tre fjärdedelar av medlemmarna är lokaliserade till Stockholm med omnejd, och han säger slutligen: ”Farhågorna förstärks av att en hel del nyckelpersonal icke torde låta sig förflyttas till Malmslätt. Den mindre industrin fruktar en sådan utveckling.

Med hänsyn till de många frågetecken som kommer att finnas kvar för FTL:s personal, tillverkare av berörda produkter m.fl., efter dagens riksdagsbeslut uppmanar jag ansvariga politiker att åtminstone svara på frågan: Anser ni verksamheten vid FTL:s huvuddel med komponentprovning m.m. vara så väsentlig att man klart kan uttala att arbetet kommer att fortsätta med oförändrade arbetsuppgifter? Blir det inget svar på denna fråga, kvarstår och understryks osäkerheten för alla berörda.

Herr talman! Herr Göranssons inlägg förefaller mig litet underligt. Han har tydligen inte alls lyssnat på vad jag har sagt eller följt med de krav som vi har ställt under årens lopp. När vi föreslår ett folkförsvar är det inte på det sättet, herr Göransson, att vi ansluter oss till herr Skölds propåer, utan det är herr Sköld — vilket jag också sade i mitt anförande — som har knutit an till vad vi har sagt. Så enkelt är det med den saken. Herr Göransson frågade hur vi vill ha det med flygplanen, om de skall byggas i Sverige eller i utlandet. Vi vill ha ett folkförsvar, och vi knyter an till den kamp som vietnamesiska folket fört med primitiva medel när man fått en av världens starkaste krigsmakter på knä. Vietnameserna använde inga flygplan. Sedan till påståendet om att det är överdrifter när jag talar om att man lagt ut hundratals miljoner på Viggen. Kostnadsutvecklingen i det fallet har verkligen varit häpnadsväckande; kostnaderna har varit enorma. Enbart kostnaderna för utvecklingen av jaktversionen av Viggen uppgår i dag enligt flygvapnets egna uppgifter till en och en halv miljard eller 200 miljoner mer än samtliga fyra versioner var kalkylerade till 1963, när Viggenprojektet beslutades. Kostnaderna för jaktversionen av Viggen ökade 1972 plötsligt med 524 miljoner kronor till 1 110 miljoner kronor. Det går an att kontrollera detta i propositionen. Det är inte jag som överdriver. Jag knyter ju bara an till vad som står skrivet i regeringens propositioner. Herr Göransson är fortfarande mycket lugn efter all redovisning som har lämnats från föredraganden och från experter. Låt mig upprepa min tidigare ställda fråga: Litar man fortfarande till de experter som tydligen haft det avgörande ansvaret för denna miljardrullning? I propositionen 75 år 1974 föreslås också fortsatt utveckling av flygplan 37 Viggen. Man skulle vilja ställa frågan om detta är en lek med ord. Är det inte här fråga om att ta fram ett nytt flygplan?

Herr talman! Herr Göransson tillgriper demagogiska metoder i denna debatt, och det är precis vad alla de andra har gjort som försökt försvara IB:s verksamhet. Det är inte alls på det sättet att luften har gått ur herr Måbrink eller artikelförfattarna på FiB/Kulturfront. De väsentliga anklagelserna mot IB:s verksamhet kvarstår. Det gäller verksamhet som inte har stått i överensstämmelse med den av riksdagen fastlagda neutralitetspolitiken. Det är nämligen innebörden av IB-agenters verksamhet i arabiska stater. Dessa agenter har där införskaffat uppgifter som sedan vidarebefordrats till Israel. Detta har gjorts i en pågående konflikt mellan två stater, där man har tagit ensidig ställning för den ena staten mot den andra. Det är inte alls på det sättet, herr Göransson, att anklagelsen om inbrott på den egyptiska ambassaden är klarlagd. Där står fortfarande uppgift mot uppgift. De ansvariga har inte kunnat dementera eller klarlägga denna affär. Det är heller inte så att alla anklagelserna vad avser verksamheten i Finland är klarlagda. Detta gäller fortfarande Operation 27/29, alltså de omtalade båthistorierna och spionaget från finländskt vatten. Detta är inte klarlagt, herr Göransson. Det gäller också verksamheten mot svenska vänsterorganisationer, där IB har skickat in agenter. Jag anser det helt klarlagt att man har arbetat på detta sätt. Det gäller också spionaget mot svensk fackföreningsrörelse och medlemmar i denna. Att sådant förekommit är också klarlagt. Vad FiB/Kulturfront och journalisterna Guillou och Bratt har rättat till är påståendena om sammanträden som statsministern skulle ha haft med Elmér. Om att IB skulle ha varit ansvarigt för mord osv. De anklagelser som jag tidigare redogjort för kvarstår dock fortfarande. I de avseendena lönar det sig inte att komma med några demagogiska grepp.

Herr talman! Jag måste säga till herr Göransson att vpk under hela den här debatten, som har förts sedan maj månad förra året, aldrig med ett ord har påstått att IB begått mord eller att statsministern sammanträffat med IB-chefen varje vecka. Kom inte med sådana beskyllningar, för de är helt lögnaktiga! Herr Göransson och hans meningsfränder har hela tiden velat diskutera enbart de två frågorna, däremot högst sällan de väsentliga frågor som fortfarande kvarstår: Har IB begått brott mot neutralitetspolitiken? Har IB ägnat sig åt infiltration i svenska vänsterorganisationer och i fackföreningsrörelsen? Vilken funktion har IB haft vid det fortfarande ouppklarade inbrottet på egyptiska ambassaden? Detta har varit de väsentligaste frågorna. Jag har ställt dem i mitt anförande här i dag, och jag kommer att upprepa dem tills man tillmötesgår den starka opinion som fortfarande finns — för det är just dessa frågor, herr Göransson, som opinionen har reagerat mot även inom det socialdemokratiska partiet. Så länge herr Göransson och hans vänner inte vill diskutera dem, så länge kommer också den här debatten att pågå och de här anklagelserna att föras fram.

Herr talman! Herr Göransson var ju mycket dämpad i sitt senaste debattinlägg, och det var kanske synnerligen välgörande för honom själv. Han refererar till de experter han har haft förmånen att få tala med, och dem litar han på helt. Ja, samma ljud i skällan har det varit ända sedan detta beslut om Viggen fattades — och dessförinnan. Maj Wechselmann betyder i det resonemanget ingenting. Ändå var det hon som rörde om i grytan med filmen om Viggen. Jag skulle kunna citera ur den skrift som försvarets materielverk har givit ut, en särskild motskrift mot Maj Wechselmanns uppgifter i filmen. Varenda detalj nagelfars där. Om denna kvinna vore så obetydlig, som herr Göransson här vill göra gällande, i förhållande till de experter som han har haft förmånen att tala med, så skulle väl ändå inte försvarets materielverk ha gett ut denna broschyr. Låt mig ta bara ett par detaljer. Det är några ytterst komiska dementier som försvarets materielverk här ger. Man talar om att Maj Wechselmann i filmen påstår att Viggen dricker 12 000 liter bensin per dag. Militären säger att det är bara 2 000 liter per dag. Maj Wechselmann går ut ifrån att det är 12 000 liter per dag när flyget är i luften, men militärerna tar även dagarna då det står stilla. På det sättet kan man alltså försöka föra folk bakom ljuset. Maj Wechselmann påstår i filmen att Sverige är trea i världen i fråga om kapprustningen. Generalerna säger i stället att vi kommer som tia. Maj Wechselmann går ut ifrån invånarantalet i landet. Generalerna går ut ifrån nationalprodukten. Då Sverige är ett rikt land i förhållande till många andra länder, blir med den beräkningen försvarskostnaderna relativt små i förhållande till andra länders. Så, herr Göransson, kan man bolla med siffror och propaganda. Sedan har herr Göransson inte nämnt ett ord om sysselsättningseffekterna. Nu är det ju så att sysselsättningseffekterna av Viggenprojektet över huvud taget har överdrivits av militären, av rustningsindustrin och från upprustarpartiernas sida. Enligt en seminarieuppsats vid Göteborgs universitet motsvarar sysselsättningseffekten endast 2,1 procent av kostnaderna för ett fullföljande av hela Viggenprojektet. Jag skulle ha fortsatt, men talmannen använder sin klubba, min tid är ute. Här utvecklas emellertid faktiskt de uppgifterna på ett helt annat sätt än vad upprustarpartierna har gjort gällande.

Herr talman! I vpk-motionen 1974:1287 anförs att den i statsverkspropositionen föreslagna höjningen av utryckningsbidraget för värnpliktiga från 250 till 400 kronor är ”en väsentlig förbättring, men knappast tillräcklig”. I dagens läge är nuvarande dagpenning löjligt låg, säger vi motionärer, och knappast någon värnpliktig har möjlighet att ekonomiskt rusta sig för utryckningen.I många fall är det tvärtom så, att många har gjort slut på eventuellt sparade slantar eller fått sätta sig i skuld för att klara ekonomiska åtaganden från tiden före värnplikten. Efter utryckningen kommer bostadskostnader och andra utgifter samtidigt som det i allmänhet dröjer en månad innan första lönen betalas ut. En betydande del av dem som muckat står dessutom utan arbete och normal inkomst. Det kan inte vara rimligt att de medborgare som har gjort sin värnplikt omedelbart därefter skall hamna i svåra ekonomiska förhållanden, säger vi motionärer och yrkar att riksdagen skall uttala sig för en höjning av bidraget till 800 kronor. Efter det att motionen skrevs har en rad händelser inträffat som i stort Nr 76 stöder den uppfattning som kom till uttryck i vår motion. Under vintern Torsdagen den och inför vårens utryckning av värnpliktiga kom en omfattande opinions 9 maj 1974 rörelse till stånd, där man från de värnpliktigas sida med skärpa påtalade —— — — — de ohållbara förhållandena. Vid värnpliktsriksdagen 1974 blev detta en FÖrsvarspolitiken, stor fråga, och man beslutade där om en kampanjvecka kring kravet på en HEM: höjning av utryckningsbidraget till 1 000 kronor. På stormöten och vid andra manifestationer samt i en rad resolutioner uttrycktes den kompakta enigheten kring kravet på ett till I 000 kronor förhöjt bidrag. Den här rörelsen blev så stark att försvarsutskottet utnyttjade sin initiativrätt till att föreslå att de värnpliktiga som rycker ut under perioden 22 mars—30 juni i år skall få del av höjningen till 400 kronor, vilket också blivit riksdagens beslut. De värnpliktiga har i sina resolutioner bl.a. anfört att utryckningsbidraget ju inte är tänkt att vara en gåva för lång och trogen tjänst, utan det skall täcka utgifter fram till en första lön eller under tiden man söker arbete. Enligt sociala bidragsnormer måste man ha ca 1 000 kronor för att klara sitt uppehälle under en månad, säger man, och då framstår 250 kronor som helt otillräckligt. Mat, hyra, kläder, resor, lån och uppskjutna amorteringar är bara några av de många utgifter som skall betalas med dessa 250 kronor. De som inte har arbete får det givetvis ännu svårare. Familjeförsörjarna har dessutom sina familjer att dra försorg om. Många tvingas därför låna av föräldrar och vänner. Andra får gå till socialvården. I en skrivelse till alla partiers riksdagsgrupper från soldaterna på S 2 i Karlsborg säger man att den redan beslutade höjningen — och man sätter då ordet höjningen inom citationstecken — från 250 till 400 kronor kan man inte se som en reell höjning utan enbart som kompensation för de prishöjningar som skett sedan utryckningsbidraget infördes 1963 — det var då 200 kronor. Man ansåg att kravet på 1 000 kronor var fullt rimligt och uppmanade därför alla riksdagsmän att ställa sig bakom detsamma. Det råder väl inget tvivel om att de förhållanden som redovisas i de värnpliktigas uttalanden innebär en stor påfrestning för de värnpliktiga. De kan ha skiftande uppfattningar om betydelsen av sin utbildning, men de anser säkerligen att de gör en personlig insats för landet. Att utöver det obehag som militärtjänsten som sådan kan innebära också behöva ha bekymmer med sin egen eller en hel familjs ekonomi, bekymmer beträffande möjligheter till arbete efter utryckningen osv. sätter naturligtvis sina spår. I sak innebär för övrigt den nuvarande ordningen att en stor del av kostnaderna för utbildningen av de värnpliktiga betalas av dem själva. Man må inte förundras över att värnpliktiga som i många fall upplever värnpliktstiden som en ren uppoffring — och då inte bara i ekonomiskt avseende — finner detta vara ohållbart. Utredningen om systemet för förmåner åt värnpliktiga kom fram till att ett system enligt principen studiesocial ersättning är att föredra såvitt gäller värnpliktiga under grundutbildning. Utryckningsbidraget bör vidare i princip motsvara åtminstone en halv månadsinkomst för värnpliktig. Mot den här bakgrunden kom man fram till ett belopp runt 400 kronor. Detta förfaringssätt har kritiserats av åtskilliga remissinstanser som anser att det föreslagna beloppet är för lågt eller att det bör bestämmas 73 på ett annat sätt än utredningen har föreslagit. Det är väl också helt klart att för en människa i produktionen representerar 400 kronor inte på långt när en halv månadsinkomst. Vid riksdagens debatt i mars med anledning av försvarsutskottets särskilda initiativ var vi från vpk:s sida av formella skäl förhindrade att ställa något yrkande och hänvisade då till att vi tänkte återkomma när vår motion behandlades. Yrkandet i motionen om en höjning av utryckningsbidraget till 800 kronor motsvarar inte till fullo vad som krävts från de värnpliktigas sida.

Herr talman! Min avsikt var att i denna debatt begränsa mig till att mycket kort kommentera avsnittet om försvarsforskningen i försvarsutskottets betänkande nr 19. Bakgrunden är egentligen det beslut som togs föregående år, alltså av 1973 års riksdag, utifrån det förslag som redovisades i propositionen 88. Det förslaget innebar att försvarsforskningen skulle få en ny organisation. En majoritet av utskottet med representanter för alla partier utom moderaterna ställde sig bakom det då framlagda förslaget. Vissa invändningar mot förslaget framfördes dock av moderaterna i utskottet och av enskilda ledamöter från folkpartiet och centern. Invändningarna var i första hand baserade på den värderingen att en uppdelning av forskningen skulle vara kvalitativt nedsättande samt att den föreslagna lokaliseringen kunde förväntas få andra negativa konsekvenser beroende på avståndet till kvalificerad universitetsforskning. Från socialdemokratiskt håll hävdade vi då som vid många andra tillfällen att även försvaret och därmed sammanhängande verksamheter måste kunna användas i lokaliseringspolitiska sammanhang. Denna värdering står sig fortfarande. Vad som var viktigt — och vad som är viktigt när det gäller såväl lokaliseringen av FOA som andra beslutade omlokaliseringar — är att ge den utlokaliserade verksamheten en riktig organisation. Detta har man också enligt min uppfattning gjort, när man beträffande FOA har föreslagit de fem huvudenheterna med en sammanhållande ledning. Organisationen håller nu på att byggas upp och skall i sina huvuddrag vara färdig till den 1 juli 1975. Vid behandlingen 1973 utformades den huvudsakliga organisationen för vår försvarsforskning, men kvar blev försvarets teletekniska laboratorium , som skulle göras till föremål för särskild utredning. Så har också skett. Ansvariga har varit FOA och försvarets materielverk. De har efter prövning stannat för att enheterna för telekomponenter, miljöprovning och miljöforskning liksom ansvaret för försvarets telekomponentråd bör överföras till materielverket. Äterstoden av FTL bör enligt departementschefen ingå i FOA :s huvudenhet 3 och förläggas till Linköping. Majoriteten i utskottet delar denna uppfattning. De enda som inte gör det är moderaterna, men även de är mycket måttfulla i sina invändningar, vilket kanske bör tolkas som ett bevis för att den slutgiltiga lösning av försvarsforskningens organisation som nu föreligger i sina huvuddrag är mycket brett förankrad. Visserligen har herr Danell framfört synpunkter mot förslaget, men varken han eller någon annan har tydligen funnit så starka skäl mot förslaget att det har motiverat en reservation. Herr Danell har låtit påskina att det var med en viss nonchalans som man mycket kortfattat på några rader i propositionen nämnde denna flyttning. Jag vill emellertid påstå att man i propositionen bara antydde vad som var på väg att ske. Huvudvärderingen är ju gjord i den utredning som materielverket och FOA tillsammans har svarat för. Herr talman! Jag skall nöja mig med detta som en kommentar till den del av debatten som rör forskningen. Men jag kan inte underlåta att också något litet anknyta till den diskussion som herr Magnusson i Kristinehamn här tog upp i sitt anförande, när han talade om de värnpliktigas utryckningsbidrag. Jag skulle vilja göra några kommentarer till diskussionen om de värnpliktigas förmåner. Uppenbart är att den begärda översynen var väl motiverad. Frågan är väl närmast: Vilka av värnpliktsförmånerna är det mest berättigat att justera inom den ekonomiska ram som kan föreligga? Utskottet tog ett initiativ och justerade utryckningsbidraget till 400 kronor, i första hand för att återföra det till det värde det hade när det infördes. Det var närmast, vill jag påstå, en justering upp till dagens kostnadsläge.

Om man i slutskedet av en värnpliktsomgång frågar vad som är mest angeläget får man naturligtvis svaret: utryckningsbidraget. Om man frågar i inryckningsskedet är det lika naturligt att man får svaret: familjebidraget, resebidraget och kanske andra förmåner. Jag tror att vi gör de värnpliktiga den största tjänsten om vi nogsamt efterhör vad deras organisationer kommer fram till och sedan ser till att justeringarna så långt möjligt följer deras önskemål. Med detta, herr talman, yrkar jag i likhet med de tidigare talarna från mitt parti bifall till utskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Herr Brännström säger att vi bör avvakta vad de värnpliktiga och deras organisationer slutligen binder sig för, vilka förmåner de framför allt vill ha. Jag vill naturligtvis inte ta ställning till den frågan, men nog måste man väl säga att den livliga aktivitet som under våren utspelats kring just utryckningsbidraget ändå tyder på att de värnpliktiga själva anser att det är den väsentligaste frågan. Det var, som jag sade förut, en stor fråga på värnpliktsriksdagen. Jag har fattat det så att riksdagen är på det klara med allvaret i de propåer som de värnpliktiga gjorde i detta sammanhang och även med att den föreslagna höjningen är för liten. Därför tycker jag att det nu ligger nära till hands att gå de värnpliktiga till mötes och bifalla vår motion, som visserligen inte till fullo uppfyller deras krav men som innebär ett steg på vägen. Jag tror att det är en åtgärd som verkligen skulle vinna gehör hos de värnpliktiga.
Herr talman! Bara några ord med anledning av vad herr Brännström sade om vår inställning till utflyttningen av FOA, försvarets forskningsanstalt. Jag vill påstå att vi har precis samma mening som tidigare, nämligen att det är olämpligt att splittra FOA som man nu har gjort. Men det har nu skett, trots att vi haft en annan mening, och därför tvingas vi, när det gäller den fråga som är aktuell i dag, att nöja oss med ett särskilt yttrande.
Herr talman! Jag vill återknyta till värnpliktsförmånerna. Det är ju ändå så att den här frågeställningen under våren i första hand har berört de grupper som hade sin utryckningsdag rätt nära i tiden och som med utgångspunkt från det naturligtvis reagerade mest positivt på ett höjt utryckningsbidrag. Jag deltog själv i en överläggning med värnpliktiga ute på ett av våra förband. Den debatten gav, vill jag påstå, vid handen att det finns underlag för att föra det här resonemanget om värnpliktsförmåner över hela fältet. Man skall inte vara så ensidig att man säger att bara just detta bidrag är det viktiga. Jag tror inte att man då tillvaratar de värnpliktigas intressen på bästa sätt. Jag vill dessutom säga till herr Petersson i Gäddvik att jag mycket väl förstår att moderaterna inte har ändrat sina värderingar beträffande FOA och dess utflyttning. Det vore olikt moderaterna att över huvud taget ändra sig i något avseende, och det kan man i och för sig räkna dem till godo. Men jag vill påstå att man när det gäller FTL tonat ned sin argumentation betydligt, eftersom man tydligen anser att rätt goda funktioner uppnås med det föreliggande förslaget.

Herr talman! Det ena behöver inte utesluta det andra. Många värnpliktiga sätter givetvis värde på andra förmåner, men just den starka opinionen kring kravet på 1 000 kronor i utryckningsbidrag och de förhållanden som kommit i dagen i samband därmed visar att det är motiverat att höja detta bidrag. Därför tycker jag att vi skall rösta för ett högre anslag nu och ta ställning till de övriga värnpliktsförmånerna senare.
Herr talman! Naturligtvis utesluter inte det ena det andra.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 19 behandlas bl.a. motionen 1282, som aktualiserat frågan angående utvidgningar av övningsfält för militära ändamål. Det är med tillfredsställelse jag noterar utskottets ställningstagande till de problem som har aktualiserats i motionen i och med att utskottet ställer sig bakom motionens krav på en utredning. Det är uppenbart att de militära övningsfälten ofta innebär ett stort ingrepp i miljön och för de människor som bor i dess närhet. Jag är medveten om att det, med tanke på de moderna vapnens krav, från militärt håll ställs stora anspråk på att övningsfälten blir anpassade så att dessa vapen kan utnyttjas på det sätt som avses. Detta medför då problem av allvarlig karaktär. Därför finns det, som vi framhållit i motionen, mycket starka skäl för att undersöka alla möjligheter att använda sig av simulatorer även när det gäller utbildning på långskjutande vapen. Kan man använda sådana simulatorer behöver utvidgningen inte ske i den omfattning som annars blir nödvändig, samtidigt som man inte minskar på utbildningseffekten. Verkningarna av skjutfältsutvidgningar griper ofta in i en bygds hela liv. Men följdverkningarna blir inte bara begränsade till själva det militära övningsområdet. Även omkringliggande områden kan bli oanvändbara för odling och för friluftsaktiviteter av olika slag. Detta gör att frågan om utvidgning av övningsfält inte bara angår de markägare som berörs utan även andra grupper i samhället. Detta har också utskottet understrukit i sitt yttrande över motionen. Därför är det, som jag ser det, viktigt att alla alternativ undersöks noggrant och att allsidiga bedömningar görs, där man i större utsträckning än hittills tar hänsyn till bygdens intressen och de miljömässiga aspekterna. Viktigt är också att man tar hänsyn till vårt framtida kulturlandskaps bibehållande i sådan omfattning att allas intressen kan tillgodoses. Den utredning och det arbete som för närvarande pågår när det gäller utvidgningarna av Skillingaryds skjutfält är ett exempel på att tillräcklig hänsyn inte har tagits till dessa intressen. Från ortsbefolkningen och de människor som berörs av dessa planer har det blivit en mycket stark opinion mot det förslag till utvidgning som har presenterats. Även kommunstyrelsen i Vaggeryds kommun har uttalat sig för att man bör avvakta med ett ställningstagande tills den fysiska riksplaneringen är klar. Jag förutsätter att det utredningsuppdrag som riksdagen nu ger Kungl. Maj:t snabbt skall kunna förverkligas och leda till ett positivt resultat. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till betänkandet på denna punkt. Så till slut några ord om punkten 2 i vår motion. Vi har där hemställt om att utvidgningar av övningsfält för militära ändamål inte skall få ske förrän denna översyn är klar. Här har emellertid utskottet avvisat detta förslag med minsta möjliga motivering. Med tanke på mitt tidigare uttalande, med en förhoppning om ett snabbt utredningsresultat, bör detta såsom jag ser det innebära att några mer omfattande utvidgningar av skjutfält och övningsfält inte behöver komma till stånd innan den av riksdagen begärda allmänna översynen är klar. I betänkandet 19 behandlas också motionen 152 av herr Svanström m.fl. som aktualiserat frågan om helt fria hemresor för de värnpliktiga. Utskottet har i sitt yttrande hänvisat till de utredningar som pågår angående systemet med förmåner åt värnpliktiga.

Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till försvarsutskottets betänkande på samtliga punkter.

Herr talman! Jag känner mig just nu tyngd av dubbel samvetsnöd. I ett avseende riktar sig den samvetsnöden mot kamraterna i riksdagen som naturligtvis med all rätt tycker att denna debatt kunde vara slut nu, eftersom den har tagit ganska lång tid och eftersom det finns ytterligare ett angeläget ärende att behandla under dagens plenum.

Jag har nämligen vid ett par tidigare tillfällen varit i den situationen, att jag i ett hårt tidspressat replikskifte inte ansett mig ha tid att uttrycka vad jag känt ett behov av att säga. Men nu vill jag göra det. Jag skall göra det kort, och jag skall undvika att provocera. Jag tillhör inte dem som ondgör sig över Viggenfilmen och över att den fått visas i TV. Det är en film som är skickligt upplagd för att gagna sitt syfte, och hade den fått visas tidigare i obeskuret skick hade syftet gått fram ännu klarare. I flera avseenden är den naturligtvis rent absurd, men den har också mycket stora förtjänster. Jag beklagar inte att det ligger statliga pengar i den. Den behandlar t.ex. det s.k. kamaraderiet på högsta nivå. I det avseendet är den tänkvärd. Här framträder det i form av samspel mellan militär och flygindustri, men problemet kan ha giltighet i flera samhällsfunktioner. Naturligtvis är det inte fel att ha goda kontakter. Från många utgångspunkter är det, som en av de huvudagerande i filmen framhöll, en stor fördel att folk i detta lilla land känner varandra; kommunikationerna behöver inte bli långa och krångliga, varför resultat kan nås på ett smidigt sätt. Men just i detta ligger en kontrollproblematik som har uppmärksamgjorts på ett skickligt sätt. Det är inte att hemfalla åt stalinistisk misstänksamhet att konstatera detta. I politiskt hänseende trollas i denna debatt betänkligt med tidsperspektivet. Den fruktan som präglade de år som har nämnts som det kalla krigets kommer aldrig fram på rätt sätt. Supermakternas fruktan för varandra utlöste som vi minns en händelsekedja, vars för oss mest näraliggande följd var Sovjetunionens reella annekterande av grannländer i Europa. Jag moraliserar inte ens mot det; Sovjetunionen har under historiens gång många gånger varit utsatt för kränkningar från andra länder. Jag förstår dess fruktan, men jag tycker det är fel att den fruktan vi då kände glöms bort. Att föra neutralitetspolitik i det klimatet upplevdes kräva ett välrustat försvar. De som föranstaltade om detta var verkligen i takt med folkmeningen. Sedan har det rört sig i rätt riktning i Europa. Skräcken har kunnat lossna. Var det och är det som det påstås i den här debatten så att de ekonomiska satsningar som gjordes tidigare medförde att det inte skulle ha gått att avskriva projektet om man så hade önskat? Naturligtvis inte. Vårt försvar skall främst förebygga krig. Vi är därför inte bara beredda att ställa projekt åt sidan utan t.o.m. att avföra funktionsduglig utrustning, om vi inte längre behöver den. Så sent som i denna stund skulle vi kunna avstå från att fullfölja Viggenprojektet, om vi fann att det inte behövdes. Vi fick ta utlagda miljarder med jämnmod och glädjas åt att det hot som de varit avsedda att rusta oss mot hade skingrats. Sysselsättningen då — herr Göransson var inne på den och jag instämmer med honom — har väl ändå spelat en stor roll? Ja, naturligtvis för många men inte för alla. Det är klart att sysselsättningsaspekten har varit påtaglig t.ex. för landshövdingen i Östergötlands län, för linköpingsoch trollhättebor, för SAAB-folk i alla tjänsteställningar. I den mån jag skulle låta sådan hänsyn styra mig skulle det bära hän i rakt motsatt riktning. För de pengar som läggs på dyra flygplan kan självfallet inte samtidigt köpas utrustning till det värnpliktsförsvar som jag i min utredarfunktion har haft anledning att måna om. Den bild som filmen tecknar och som man tydligen på sina håll tar för gott om politikers aningslöshet är långt ifrån sann. Jag var inte med i den försvarsutredning som karikerades, men jag känner dem som var med. Jag är övertygad om att det inte gick till tillnärmelsevis så som det skildras i filmen. Man lyssnade säkert inte till obegriplig teknisk föredragning för att sedan fråga om planet gick fort och därefter säga att ”det tar vi”. Herr Lorentzon har nämnt Anselm Gillström. Herr Lorentzon gjorde det på ett för herr Lorentzon hedrande sätt och verifierade Anselm Gillströms skeptiska sinne. Därmed har herr Lorentzon också verifierat att de politiker som deltog i behandlingen av denna fråga ingalunda var några omedvetna ja-sägare utan att de gick till botten med problemet på så pass gott sätt som lekmän kan göra. Hur det gick till när 1970 års utredning accepterade utvecklingen av Jaktviggen vet jag, för då var jag med. Då var kostnadsaspekten så påtaglig och behovet av att bemästra försvarskostnaderna så stora att vi verkligen var observanta. Om någon förde nedlagda kostnader på tal, avvisade vår ordförande, Gunnar Lange, detta med hetta: Gjort var gjort — nu gällde frågan om vi behövde Jaktviggen eller inte. Så gott som lekmän nu kan göra det bedömde vi behovet mot en väntad 1980-talsmiljö i politiskt, militärt och stridstekniskt avseende och kom efter många val av handlingslinjer fram till vad vi ansåg som den mest ekonomiska och politiskt klokaste lösningen. Så gjorde också de politiker som hade det centrala ansvaret för de tidigare besluten, och så kommer säkerligen de att göra som får ta exaktare ställning till frågan om attackplan efter Viggen. Vi vet ganska litet om hur detta ställningstagande kan bli — det finns de som hävdat helt andra försvarspolitiska lösningar. Detta får prövas och utvärderas. I undersökningarna är siktet inställt på att få fram ett plan som till ett pris som medger anskaffning i tillräckligt antal nöjaktigt kan fylla sitt syfte. Det är detta som ligger bakom den inexakta termen ”måttliga prestanda”, vilken gav upphov till den skenbara motsättningen vid den socialdemokratiska partikongressen. Inte vill jag som — vågar jag säga — en ganska uppmärksam försvarspolitiker säga att jag gått till botten med den här problematiken. Det är saker som man inte vet, men vi försöker ju med till buds stående medel sätta oss in i problemen så gott som det är möjligt för lekmän att göra det. Det allvarligaste i hela teckningen av händelseförloppet är skildringen av politiker som aningslöst manipulerats. Det var det som gjorde att jag i ett visst trots begärde ordet vid den här tidpunkten. Det har sagts att vi fått föredragningar och tagit dessa för gott. Det är fullt legitimt att rikta anklagelser mot oss och att ifrågasätta vår kompetens. Men som jag inledningsvis sade kan det av dem som informerar oss upplevas som om vi inte skulle våga tala om att vi tror på de uppgifter som lämnas. Vad som påståtts här är att man för att få fram ett nytt plan inte bara använder de drygt 4 miljoner kronor som i år har anvisats för ändamålet utan ett betydligt större antal miljoner vilka redovisas som gående till planet Attackviggen. Där kan jag säga att vi av militära föredragande — och även de har rätt att bli friade från misstanken att de uppgifter som de lämnar inte är riktiga — miljon för miljon fått redovisning för vart pengarna går. Jag kan på grundval av de informationer vi fått säga att det inte är fråga om att på den vägen styra några pengar till framtagande av ett nytt flygplan. Jag skall sedan bara säga — jag förstår att jag nu kommer ut på farlig mark, men jag hoppas med hänsyn till tidspressen att jag inte drar på mig någon replik — att det beträffande misstänkliggörande av politiker är på samma sätt med IB-affären som med fallet Viggen. Jag skall inte gå in på IB-affären — jag tar inte ställning till frågan om rätt eller fel. Jag vill bara säga att alla som följt vår försvarspolitik någorlunda uppmärksamt måste ha varit medvetna om att vi har en underrättelsetjänst. Underrättelser är en förutsättning för ett värnpliktsförsvar. De värnpliktiga måste kunna inkallas i tid. Vi har också använt tillgången till underrättelser som ett argument för att hålla våra kontinuerliga försvarskostnader på en måttlig nivå. Underrättelser skall ge möjligheter till beredskapshöjningar i tid. Jag är medveten om att alla inte är helt till freds med försvarsutskottets arbete under de komprimerade veckorna i höstas då vi granskade IB-organisationen. Men jag tycker att alla som är sakliga i sin bedömning måste medge att de utgångspunkter som försvarsutskottets betänkande gav för fortsatta utredningar, vilka nu är på gång, har varit till nytta. Jag tycker att man kan ge sig till tåls med vidare domar tills de utredningar som nu är på gång har låtit höra av sig. Att nu — men jag förmodar att det inte är så många som överväger att göra det — stödja herr Måbrinks förslag om att pengar inte får användas till denna trygghetsfunktion är verkligen att sätta krokben för en riktig försvarspolitik. Vi behöver i dag som alltid underrättelser. Att ens för en begränsad tid undandra dessa förutsättningar för underrättelser är helt horribelt. Jag yrkar därför avslag på herr Måbrinks förslag på denna punkt.

Herr talman! Herr Gustavsson i Eskilstuna använde vissa formuleringar som gjorde att jag begärde ordet. Frågan var närmast om riksdagsmännen har tillgång till alla de uppgifter som experterna har. I mitt första anförande nämnde jag att det krävs en öppen och detaljerad redovisning inför riksdagen av alla fakta när det gäller det nya planet. Riksdagen och svenska folket får inte om några år på samma sätt som när det gällde Viggen ställas inför fullbordat faktum. Detta är allvarligt. Sedan är frågan vilka siffror dessa experter presenterar. Jag tänker närmast på flygmaterielverket, som jag tidigare här i dag citerat. De siffror som brukar anges av flygmaterielverket och andra myndigheter när det gäller kostnaderna för Viggenprojektet är mycket i underkant. Informationen till riksdagens ledamöter måste sägas vara direkt missvisande. Detta gäller t.ex. den propagandabroschyr som utgavs såsom något slags motskrift mot filmen om Viggen. I denna broschyr räknar man t.ex. inte med de stora kostnaderna för baser och för STRIL — radioledningssystemet. Argumentet är: ”Dessa kostnader skulle vi haft i alla fall, vilket flygplanssystem vi än skulle valt.” Men det handlar ju här inte om vad planet heter utan om dess typ. Ingen kan rimligen bestrida att det dyrbara elektroniskt avancerade planet kräver en dyrbar tekniskt avancerad markstyrning. Kostnaderna för denna måste givetvis räknas in i hela systemet, vilket man inte gör.
Herr talman! Herr Lorentzon, Ni är en senväckt begåvning, när Ni så ivrigt jagar efter försvarspolitikerna i Viggenfallet. Skulle till äventyrs fel ha begåtts, är vi väl inte så fantasilösa att vi upprepar precis samma fel. Alla kan vara helt övertygade om att faserna i denna frågas utveckling följs på ett uppmärksamt sätt.
Herr talman! Såsom svar på detta skulle jag bara vilja hänvisa till flygmaterielverkets broschyr, som gavs ut i anslutning till filmen om Viggen. I denna broschyr stämmer inte alla uppgifter.

Herr talman! Jag skall försöka undvika en polemik mellan herr Gustavsson i Eskilstuna och mig. Vi kommunister har aldrig ifrågasatt behovet av en svensk underrättelsetjänst. Men vi hävdar att det måste klargöras på vilket sätt denna underrättelsetjänst skall arbeta. Nu finns en rad anklagelser mot underrättelsetjänsten, vilka vi anser inte är tillräckligt utredda. Dessutom har man tillsatt en utredning, som skall lägga fram förslag om underrättelsetjänstens framtida organisationsoch arbetsformer. Så länge detta inte är helt klart, anser vi det orimligt att ge anslag till denna underrättelsetjänst. Det är detta diskussionen handlar om.
Herr talman! Herr Måbrink säger, och i det har han rätt, att vpk inte har ifrågasatt behovet av en informationsorganisation av det ifrågavarande slaget. Men det behovet föreligger väl även under den tid som undersökningar pågår, så jag tycker nog att det är klokt — mot bakgrund av den senaste deklarationen — att herr Måbrink återkallar det förslag han lagt på kammarens bord.
Herr talman! Nej, herr Gustavsson, så enkelt är det inte.

Det är den slutsats som åtminstone jag och mitt parti drar. Därför anser vi att om man inte vill gå till botten med den här affären så skall riksdagen heller inte anslå pengar.
Herr talman! Detta var en sant konservativ syn: Så länge man inte gått till botten ordentligt med en fråga skall man inget göra! Hur många frågor är vi tillräckligt djupt i botten med? Undersökningar pågår, behov föreligger. Jag finner det helt horribelt att undandra den trygghetsfaktor som ligger i att ha en fungerande underrättelsetjänst.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 27 behandlar motioner som väckts från fyra av de fem riksdagspartierna angående återinförande av affärstidsregleringen. Det är bara moderata samlingspartiet som inte funnit frågan så angelägen att man velat besvära kammaren med motioner. Gemensamt för samtliga motioner är bedömningen att den fria affärstid som tillkom med ingången av 1972 från flera synpunkter varit olycklig. Så t.ex. framhålls i samtliga motioner de ogynnsamma konsekvenserna för handelns personal. Den fria affärstiden, då främst söndagsöppethållandet, och den inverkan som den haft på strukturförändringar inom handeln är likaledes ett genomgående tema i motionerna. Sex av motionerna begär att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer att förslag till ny affärstidslag förelägges riksdagen. De övriga tre motionerna vill att frågan skall utredas. Utskottsmajoriteten har, jämfört med uttalandet förra året, skärpt sin skrivning. Man säger nu att de skäl som anförts i motionerna är vägande, och man beställer en utredning av frågan. Men man är verkligen i överkant försiktig. Man säger att affärstidsnämndens redovisning, som avses komma under 1975, bör avvaktas innan någon utredning kommer till stånd. Vi reservanter, som begär ett förslag till ny affärstidslag som kan behandlas av årets höstriksdag, anser oss ha skäl till denna snabbare behandling. Bl. a. har Handelsanställdas förbund i sitt yttrande till LO understrukit söndagsöppethållandets ogynnsamma verkningar för de affärsanställda. Förbundet anser att utvecklingen sedan de fria affärstiderna infördes har inneburit påtagbara förändringar som motiverar en ny affärstidslag. Man framhåller att söndagsöppethållandet ökat mer och stannat på en betydligt högre nivå än som beräknades när lagen upphörde. Förbundet påpekar att söndagsöppethållandet fick en anmärkningsvärt stor omfattning under december månad 1973. Det finns enligt förbundet stor risk för att vad som hände i december 1973 sprider sig till fler perioder under året och att det sprider sig till fler branscher, orter och regioner. Man säger vidare att de nuvarande förhållandena har förorsakat stor irritation bland förbundets medlemmar. A ffärstidsfrågan har av medlem marna upplevts som ett mycket stort problem. Handelsanställdas förbund föreslår en snabbutredning med sikte på att affärstidslagen skall återinföras. Från reservanternas sida ser vi de anställdas reaktion så allvarlig att man verkligen snabbt måste komma till en lösning som det verkar finnas stor enighet om. Från konsumentsynpunkt torde det vara lika angeläget att snarast möjligt skapa vettiga bestämmelser. 1970 års affärstidsutredning har genom attitydundersökningar klart belagt att något utpräglat konsumentbehov av söndagsöppethållande inte föreligger. Av de konsumenter som nu handlar på söndagar uppger mellan 75 och 85 procent att de kan handla på vardagar. Jag ser personligen den nu gällande ordningen som en fara för den fria konkurrensen och för det naturliga behovet av närservice på handelns område. Tillkomsten av stora varuhus och s.k. stormarknader som har resurser att t.ex. hålla söndagsöppet är en fara för många närbutiker såväl i tätort som i glesbygd. De mindre butikerna har ofta varken ekonomiska eller personella resurser att ta upp konkurrensen. Till slut kanske man tvingas lägga ned sin verksamhet, vilket då inte bara drabbar företagaren utan en hel bygd. Nedläggningen av närbutiker drabbar de enskilda människorna, men naturligtvis är den särskilt kännbar för äldre och handikappade i vårt samhälle. Dessa förhållanden är ytterligare skäl för att man snabbt kommer till en rimligare ordning på handelns område. Reservanterna ansluter sig alltså till motionsyrkandena om att en affärstidsreglering bör återinföras. Vi har så stort förtroende för kanslihusets kompetens att vi tror att regeringen mot bakgrund av redan kända förhållanden för riksdagen kan framlägga de förslag som nog hela ' utskottet önskar. Men det brådskar, och inte minst därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen av herr Börjesson i Glömminge m.fl.